Fru talman! Jag känner väl till den forskning av Sixten Marklund som åberopades. Men jag läste upp några rader i den socialdemokratiska reservation där det ges ett starkt stöd för grundskollärarutbildningen i den form som den nu bedrivs. Det starka stödet måste också mätas som effekt när det gäller om det blir bättre utbildade elever. Är föräldrarna mer nöjda? Det finns även forskning som innebär att man hypotetiskt har en åsikt om att det skall gå till på ett visst sätt. Sedan måste man mäta effekten av detta och om man fick ut det som man förväntade sig. Det var det som jag hade synpunkter på, att man nog inte kan vara så kategorisk innan man har några lärare med inriktning mot årskurserna 4--9 ute. Beträffande utökad sneddning, kan jag faktiskt inte förstå vad Socialdemokraterna är ute efter. Att släppa in människor som har andra erfarenheter och andra studiegångar bakom sig än dem som i 20 årsåldern bestämmer sig för att bli grundskollärare är ju ett sätt att vidga erfarenheterna. Kalla det gärna för en sorts sneddning. Effekten är ju densamma. Jag har inte på något sätt klassat ned eller ifrågasatt den nuvarande utbildningen av lärare med inriktning mot årskurserna 4--9. Det har inte heller utbildningsministern på något sätt gjort. Detta bevisas på ett bra sätt genom att det i propositionen föreslås fler platser även till den utbildningen. Jag tror att det är Socialdemokraterna som hänger sig åt drömmar om att det alltid skall vara som det är i dag. Jag tror att det är litet farligt. Släpp fram en alternativ parallell utbildning. Då får vi se. Jag tror på detta.

Fru talman! Det förslag till ny lärarutbildning som Lena Hjelm-Wallén och Margitta Edgren har debatterat den senaste timmen här bygger på två viktiga utgångspunkter, båda baserade på en viktig iakttagelse beträffande vår omvärld. Vår omvärld förändras nämligen fortare än någonsin. Och de villkor under vilka skolan arbetar och eleverna skall fostras förändras med denna. Den första av de två utgångspunkterna blir mot den bakgrunden iakttagelsen att de stora projektens tid är förbi. Det går inte att centralstyra ett samhälle och det går heller inte att centralstyra en skola, därför att det centralstyrda samhället och den centralstyrda skolan helt enkelt inte passar in i den föränderliga verkligheten. Den andra utgångspunkten är att kraven på goda kunskaper i ämnena ökar i och med denna föränderliga verklighet. Jag ber, fru talman, att få säga några ord om dessa båda utgångspunkter innan jag går över till att något kommentera den socialdemokratiska kritiken mot regeringens förslag. Först detta med de stora projektens tid såsom en svunnen, gången, tid. Skolan är numera i allt större utsträckning en angelägenhet för andra än den centrala statsmakten. Kvar på staten ligger de viktiga uppgifterna att ange kraven på skolans innehåll -- dvs. att ange de mål som skolan, oavsett huvudman, skall sträva efter att nå för att därmed säkerställa att alla elever får en utbildning av en kvalitet värd namnet. Men ansvaret för hur detta skall gå till ligger för den offentliga skolan i allt väsentligt numera på kommunerna. Med introduktionen av den skolpeng som riksdagen senare under vårterminen skall diskutera överflyttas dessutom i betydande utsträckning makten över skolan till elever och föräldrar. Att på detta sätt decentralisera ansvaret för skolan till dem som den verkligen berör är den avgörande byggstenen i regeringens politik. Det innebär att vi skapar en mångfald vägar när det gäller att nå de mål som elever och föräldrar sätter upp för sig. Det här är en skola som bäst överensstämmer med de föränderliga krav som omvärlden innehåller -- en skola som förmår att anpassa sig till förändringen bättre än den skola förmår göra som i allt är beroende av centraliserade beslut i regering och riksdag. Det här får, fru talman, konsekvenser när det gäller vårt sätt att se på lärarnas bakgrund och de behov av lärarkompetens som skolan innehåller. Som Margitta Edgren tidigare i debatten har framhållit skapar en skola med många olika infallsvinklar självklart krav på lärare som kan leva upp till förväntningarna. En mångfasetterad skola kan inte ha en enhetslärare, för då blir skolan inte mångfasetterad. Det är det, fru talman, som har gjort att regeringen dragit slutsatsen att det är alldeles nödvändigt att till skolans arbete välkomna medarbetare med annan bakgrund än bara den grundskollärarutbildning som Lena Hjelm-Wallén förespråkar. Den mångfasetterade skolan behöver mångfasetterade medarbetare. I detta sammanhang vill jag, fru talman, särskilt understryka en del av propositionen som ingen ännu har berört, nämligen behovet av att bland dessa mångfasetterade lärare ha tillgång till vetenskapligt meriterade lektorer. För att skolan skall förmå att klara de utomordentliga kvalitetskrav som den ställs inför är tillgången till lektorer en avgörande förutsättning. Jag måste medge, även om det ligger bortom mina domäner att ha synpunkter här, att jag blir orolig när jag hör att kommuner avstår från att anställa lektorer bara därför att man sparar in några tusenlappar på lönesidan. I stället väljer man en lärare som är mindre kvalificerad. Jag tror att det är viktigt att skolan innehåller lektorer, som kan bli nyttiga och stimulerande arbetsledare för kolleger inom skolan i stort. Den mångfasetterade syn på lärarna och lärarutbildningen som regeringen förespråkar leder till att fler kan attraheras till läraryrket. Socialdemokraterna försöker genom reservationer och debattinlägg hävda att det nog skulle gå att göra det också med andra metoder. Men jag är inte så säker på att det är möjligt. Bengt Göransson, som Margitta Edgren tidigare här i debatten citerade, har ju tagit sig före att i den artikel som Margitta Edgren använde sig av också kommentera denna del av den socialdemokratiska argumenteringen. Bengt Göransson skriver: ''Att däremot föreslå ''att en större generositet visas vid tillgodoräknandet av andra högskolestudier utan att strukturen i grundskollärarutbildningen går förlorad' kan i stället minska den breda bas som rekryteringen till grundskollärarutbildningen så väl behöver. Motionärernas förslag riskerar att öppna för godtycke.'' Jag tror att Bengt Göransson i denna del har alldeles rätt. Vad regeringen med sitt förslag däremot åstadkommer är att elever/studenter som inte hade tänkt sig att gå lärarbanan lockas till denna utan onödiga och krångliga omvägar. Bengt Göranssons kritik mot den socialdemokratiska lärarutbildningspolitiken är ord och inga visor. Rubriken på hans artikel lyder: ''Varför är ni så låsta?'' Lena Hjelm-Wallén försökte för en stund sedan i sitt inlägg så att säga argumentera runt det hela genom att säga att det var därför som hon argumenterade som hon gjorde i sitt ursprungliga inlägg. Men så lätt går det nog inte att komma undan Bengt Göranssons kritik, Lena Hjelm-Wallén! Med tanke på den ideologiska strid som Socialdemokraterna nu blåser upp kring lärarutbildningen är det ofrånkomligt att fråga: Var finns Bengt Göransson i den striden enligt Socialdemokraterna själva? Kan det verkligen vara så, att utbildningsdepartementet alla år under Bengt Göranssons ledning leddes av en högerman i förklädnad? Är det Lena Hjelm-Walléns omdöme om Bengt Göranssons syn på skolan och lärarutbildningen? Det vore rasande intressant att senare här få höra en kommentar från Lena Hjelm Wallén i denna fråga. Behovet av mångfasetterade lärarutbildningar för att tillgodose ett mångfasetterat samhälles krav är alltså en första viktig ingrediens i regeringens politik. En annan sak är, som jag antydde inledningsvis, att det föränderliga samhället, som är själva basen för det regeringsförslag som vi nu diskuterar, också ställer nya och särskilda krav på ämneskunnandet. Var och en av oss kommer sannolikt att byta yrke många gånger i livet. De elever som utbildas i skolan kommer att göra byten åtskilliga gånger före pensionsåldern. Mot den bakgrunden blir det självklart viktigt att lära eleverna att lära sig mera. Men det blir också till synes möjligen paradoxalt att ge eleverna fastare krokar, på vilka de kan upphaka sin förändringsbenägenhet. Jag tror nämligen att en människa som skall vara beredd att anta de utmaningar som förändringar för med sig måste vara säker och stark i fråga om det som ändå är relativt oföränderligt över tiden. Det är ett viktigt motiv för att nu skärpa kravet på lärarnas ämneskunnande för att dessa i sin tur skall vara bättre skickade att ge eleverna de nödvändiga verktygen för framtiden. Detta, fru talman, innebär minst av allt att regeringen sätter pedagogiken på undantag. I fråga om det förslag till lärarutbildning som regeringen presenterar är det pedagogisk-praktiska inslaget lika stort som i den utbildning som Lena Hjelm Wallén företräder. Det är bara det att det kommer på ett annat ställe i utbildningen -- ofrånkomligen är det så, eftersom utbildningen bygger på tidigare inhämtade ämneskunskaper. Låt mig därtill säga, fru talman, att från min utgångspunkt sett kunskaper i ämnet är den kanske viktigaste förutsättningen för pedagogisk trygghet. I den meningen kommer den nya, parallella lärarutbildningen att i ett hänseende vara lik den andra, dvs. i vad gäller omfattningen av pedagogik, och i ett annat hänseende sannolikt bättre, därför att det innebär en skärpning i vad gäller ämneskunskaperna. Inte heller leder den kommande lärarutbildningen fram till att vi plötsligt skulle få lärare med bara ett enda ämne i sin utbildning. Den nya lärarutbildningen innebär däremot att vi avstår från att i detalj reglera hur många ämnen vederbörande lärare skall ha i sin utbildning, precis som vi avstår från att reglera allsköns likartade ting för andra yrkeskategorier.

Jag vet att kritiken på de nuvarande lärarhögskolorna stundtals har varit hård. Kritiken är däremot inte entydig, och den är framför allt ohörbar i alla de sammanhang där man med liv och lust nu engagerar sig i att ge verklighet åt den nya utbildningen. Har Lena Hjelm-Wallén nyligen varit i Växjö eller i Örebro? Där förbereder man nu entusiastiskt introduktionen av den nya lärarutbildningen, för att på ett alternativt sätt kunna lyssna till och se på verkligheten. Jämför detta med det som Lena Hjelm-Wallén står för. Socialdemokraterna förefaller att tro att det med forskning som bas går att ge ett entydigt svar på vad sanning är. En betydande ideologisk potentiat på 1800-talet försökte sig på en likartad bedrift, med mycket uselt resultat. Värderingar är värderingar, och skolsamhället mår bra av att olika värderingar får stå mot varandra. Låt oss inte med hjälp av forskning efterfråga sanningen om hur en lärarutbildning skall se ut, utan låt oss erkänna behovet av variation och mångfald. Fru talman! Till slut finns det, som Lena Hjelm Wallén framhöll i sitt anförande, i vart fall mellan henne och mig en betydande ideologisk konflikt. Den handlar emellertid inte om tilltron till folkskolans utbildningsideal, utan om synen på enskilda människor och om tilltron som vi är beredda att sätta till dem. Min enkla utgångspunkt när jag försöker ge unga människor råd inför framtiden är att man bör tänka efter själv. Jag råder dem att själva bestämma innehållet i deras framtidsväg och i deras utbildning. Enligt Lena Hjelm-Walléns uppfattning när det gäller lärarutbildningar finns det bara en enda väg som leder till att bli en bra lärare -- säger. Visserligen gäller detta påstående med de variationer som lärarhögskolorna inom denna väg möjligen kan komma sig före att iaktta, men i princip är det en väg som vi skall följa och som leder till lyckan. Jag tror inte att det är på det sättet. Jag tror inte att våra barn mår väl av en skola som styrs med en sådan filosofi. Jag tror i stället att de mår väl av en skola i vilken det finns lärare som har sökt sig fram till sitt yrkeskunnande på en väg som de själva har funnit mest angelägen. Om några veckor kommer vi i regeringen att presentera förslag till en förändrad relation mellan staten, i mening regering och riksdag, och universitet och högskolor. I den tidigare debatten har socialdemokraterna gärna velat hävda att de minsann är lika angelägna om en frigörelse av den högre utbildningen som någonsin regeringen. Den socialdemokratiska attityden till den första lilla delen av frigörelsen av den högre utbildningen, nämligen lärarutbildningen, ger inte direkt vittnesbörd om att socialdemokraterna i den kommande högskoledebatten kommer att stå överst på barrikaderna.

Fru talman! Det gläder mig att vi är överens om rektorerna. Uppriktigt gläder mig detta, därför att det innebär att det i så fall finns en bred bas bland våra partier för att i kommunerna se till att man fullföljer de intentioner som regering och riksdag härmed avger. Nej, fru Hjelm-Wallén, jag räknar väl inte in Bengt Göransson i min ideologiska kamratkrets. Men i denna fråga har jag svårt att tolka honom på ett annat sätt än att vi är ense till sista kommatecknet. Får jag citera: ''Litet förenklat och tillspetsat kan de båda utbidningarna beskrivas sålunda: Den enda är utmärkt för den student som lockas av undervisandet varvid det är under utbildningen som intresset utvecklas för det han eller hon skall undervisa om. Medan den andra varianten kan locka den som väljer att studera ett eller flera ämnen att även intressera sig för att undervisa i dessa. Att den senare modellen därutöver erbjuder goda möjligheter för äldre studerande som har ämnesutbildning och som först efter annan yrkesverksamhet söker sig till lärarbanan, ger den ett särskilt värde. Morgondagens grundskola behöver nämligen rekrytera lärare utifrån en väsentligt bredare bas än vad den nuvarande lärarutbildningen kan åstadkomma. Därför anser vi att den framtida lärarutbildningen bör ha ett flertal ingångar medan slutmålet skall vara konkret och väldefinierat.'' Exakt så förhåller det sig. När jag framför denna Bengt Göranssons och min identiska ståndpunkt, åkallas alla tänkbara andar över denna typ av åsikt. Jag tror att det förhåller sig så att Lena Hjelm Wallén kort och gott har lett Socialdemokraterna på villovägar. De pedagogiska kunnandet är ingenting för Per Unckel, säger Lena Hjelm-Wallén. Det var väl ändå att ta i! Som jag sade i mitt anförande från talarstolen för en stund sedan understryker regeringen att själva villkoret för att kunna vara lärare är att man har sin 40 poängs praktiskpedagogiska utbildning. Det gäller för alla, såväl för dem som går igenom Lena Hjelm-Walléns linjeutbildning som för dem som tar pedagogikutbildningen efter ämnesutbildningen. Civilingenjörer och civilekonomer som senare i livet väljer lärarbanan avser vi att tvinga gå igenom den praktisk-pedagogiska utbildningen för att komplettera sitt ämneskunnande. Om detta skulle anses vara att jag är ointressernad av pedagogiskt kunnande vet jag inte hur man skall definiera intresset för sådant. De är sant, fru Hjelm-Wallén, att jag anser att en god lärare är den som kan sitt ämne. Men en god lärare är nödvändigtvis inte det enda krav man behöver ställa. Det är som bekant så att bara därför att alla åsnor har svans är inte alla som har svans åsnor. Vad jag hävdade är att ämneskunnandet är en oavvislig del av kompetensen hos den goda läraren. På den punkten går det inte att kompromissa.
Fru talman! Om det senare, att lärare skall ha ett gott ämneskunnande, är vi överens. Det är dock en något falsk marknadsföring när man hävdar att den nya utbildningen skulle ge så mycket mer av ämneskunnande. Fortfarande handlar det om 140 poäng. Det gör det i det socialdemokratiska förslaget och i det borgerliga förslaget. Talet om att det ena skulle vara så överlägset än det andra stämmer inte. Det som är överlägset vad gäller den nuvarande grundskollärarutbildningen är just den integrerade utbildningen, som gör att man kan ta till sig både ämneskunskaper och kunskaperna om hur de fungerar i skolsamhället. Det är ofta en viss skillnad på högskolans ämnen och sättet att fungera och hur dessa sedan skall omsättas i skolsamhället. Det är därför som jag betonar lärarprofessionalismen, där det högskoleaktiga måste vävas in i erfarenheter från skolarbetet och därmed ge det fullständiga yrkeskunnande som en lärare behöver. Det är inte någon enda väg som vi förespråkar när vi vill slå vakt om grundskollärarutbildningen. Den är i sig flexibel och har en stor mångfald. Också jag välkomnar en bredare bas för sökande till högskolan. Därför vill jag, till skillnad från Per Unckel, ha kvar en viss möjlighet att låta arbetslivserfarenheten utgöra poäng i olika sammanhang. Det har inte Per Unckel ställt upp för. Om Per Unckel lyssnar till vad jag har att säga och ser på vad vi säger i reservationen om möjligheter att få in en mångfald av nya sökande, tror jag inte att han behöver ta till så väldigt djupa brösttoner i det avseendet. Det är inte fråga om några villovägar när jag talar om hur hela skolsamhället i stort sett har sett på Per Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, ställer upp för den lärarutbildningsstruktur som vi har i dag. Lärarutbildare gör det, liksom studerande och folket ute i skolorna. Alla kan inte ha läst fel i Per Unckels proposition. Annars blir nog betyget på den ''underkänd''.
Fru talman! Jag tror att Lena Hjelm-Wallén är litet ovarsam med orden. Att hela skolsamhället skulle ha ringt till henne och meddelat att Per Unckel har fel är nog med förlov sagt en överdrift. Åtminstone har de som har ringt till mig omöjligen ringt till Lena Hjelm-Wallén och meddelat detta. Jag tycker att själva ansatsen att hävda att just den utbildning som man själv står för är den som hyllas av precis alla andra faktiskt är en smula enkelspårig. Lena Hjelm-Wallén vet att det inte är sant. Är det inte då bättre, Lena Hjelm-Wallén, att säga precis som det är, nämligen att ni inte vill medge studenterna möjligheten att välja den utbildningsväg som de själva önskar. För det är det som är grundlinjen i den politik som ni förespråkar. Ni vågar inte låta studenterna själva avgöra vilken utbildningslinje som de själva föredrar. Jag hade möjligen kunnat förstå Lena Hjelm-Walléns upprördhet, om det hade varit så att regeringen hade velat avveckla den utbildningslinje som Lena Hjelm-Wallén själv tycker är så utomordentligt förträfflig. När nu situationen är som den är, lämnar regeringen bokstavligen värderingen av Lena Hjelm-Walléns och min debatt till de studerande själva. När jag har varit ute på en del lärarhögskolor har jag ibland attackerats för att jag har velat ha en A och en B-lärarutbildning. Då har jag frågat studenterna: Vilket är det som är A, och vilket är det som är B? Då har det krupit fram en rädsla att det är den lärarutbildning som Lena Hjelm-Wallén förespråkar som de plötsligt känner inte är konkurrenskraftig. Mitt svar till dem har varit: Jobba med er lärarutbildning, visa att den är bra, men förmena inte andra som tror på en annan lärarutbildningsfilosofi att lyckas i sina strävanden. Vi behöver alltså inte välja, Lena Hjelm-Wallén. Det är fördelen med ett liberalt synsätt. Vi behöver inte i denna kammare ha en enda uppfattnnig. När det gäller kravet på ämneskunskaper är det fru Hjelm-Wallén sade felaktigt, att kraven på lärarna inte skärps i propositionen. 60 poäng i huvudämnet och 40 i de övriga undervisningsämnena, sägs det i propositionen, för gymnasielärare 80 resp. 60/60 poäng. Det är entydiga besked. Minst ett års utbildning i ämnet skall den lärare som står framför eleverna ha med sig i bagaget. Sist och slutligen: Lena Hjelm-Wallén oroar sig för att vi i efterhand skulle råka ut för iakttagelsen att det här inte håller kvalitetsmåtten. Jag tror att den oron är obefogad. Men för säkerhets skull finns det mekanismer inbyggda i regeringens högskolepolitik som kan korrigera också sådant. I den examensordning som till slut kommer att gälla för all lärarutbildning anges kraven på lärare i olika hänseenden. Ett särskilt utvärderingssekretariat -- det har riksdagen redan fattat beslut om -- skall utvärdera all utbildning inom högskolor och universitet. Jag är förvissad om att detta kommer att leda till goda resultat.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar tycker jag ger exempel på politik när politik är som bäst, dvs. att vi kan resonera med varandra, lyssna på varandra och rent av komma överens om saker. När vi gör så tror jag att vi gör det som människorna utanför det här huset förväntar sig att vi skall göra, nämligen lyssna på varandras argument. Tyvärr innehåller betänkandet förstås också exempel på det omvända, när politik är som sämst, när det blir låsningar och fråga om prestige. Vi kan självfallet inte vara överens om allting. Vi har olika ideologiska utgångspunkter. Det vore orimligt om vi blev överens om allt. Men jag tycker att det är väldigt bra att vi på vissa punkter lyckats ta ett steg framåt med förenade krafter. Jag vill gärna uppehålla mig vid några av dem också. Det har sedan länge funnits en vårdlärarutbildning om 60 poäng som innehåller både ämnesfördjupning och pedagogik. Det uppstod betydande oro i det lägret när förslaget kom om att all gymnasielärarutbildning skulle samordnas. Jag kan förstå denna oro, eftersom man var van vid att ha ämnesfördjupningen och pedagogiken tillsammans. Nu har vi i utskottet, när vi har fått beskriva situationen, kommit fram till en ordning, som är ganska bra, som vi själva är nöjda med och som faktiskt de blivande vårdlärarna och deras lärarutbildare också är nöjda med. Det handlar om ämnesfördjupning, men det handlar också om en pedagogisk invävning i detta. Det handlar om att se till att dimensionen att kunna undervisa i både högskola och gymnasieskola inte går förlorad och att man skall behålla möjligheten till distansundervisning. Det är mycket speciellt och dessutom troligen väldigt spännande att vara folkhögskollärare. Ibland har jag tänkt, att om det vore någon sorts lärare jag skulle kunna våga bli, vore det kanske folkhögskollärare. Samtidigt förstår jag att jag framför mig hade elever och studerande med en helt annan situation och helt annan bakgrund än elever i en vanlig gymnasieklass. Jag skulle kanske behöva umgås med dem i en internatsituation. Jag skulle begripa att det visserligen är utomordentligt spännande men säkert också svårare än i de flesta andra fall. När regeringens proposition om lärarutbildningen kom omnämndes folkhögskollärarutbildningen som en företeelse på någon rad, och knappast någonting sades om den. Jag kan förstå att om det var någonstans som det utbröt oro, så var det bland folkhögskollärare och deras lärarutbildare, eftersom detta kom i ett sammanhang av allmänt angrepp på vuxenutbildningen och angrepp på folkbildningen i synnerhet. Det blev neddragningar på komvux och neddragningar på folkbildning. Det var slopat utbildningsbidrag till folkhögskollärare och grundvuxlärare. Det är inte att undra på att man blev orolig. Det såg ut som att det var satt i system, och det är möjligt att det var så. I utskottet har vi ändå kunnat resonera med varandra på denna punkt. Vi har insett att det inte hade varit bra att inordna den här lärarutbildningen i en vanlig gymnasielärarutbildning. Det var för övrigt där den föddes från början. Nu blev det klara och tydliga besked från utskottet. Den här utbildningen skall ha en egen examensbenämning, den skall heta folkhögskollärare. Den skall dessutom ges i Linköping, där den ges nu. Detta gläder mig alldeles särskilt. Det enda hot som nu kvarstår och som vi inte rår över i utbildningsutskottet är frågan om utbildningsbidrag till lärarna. Jag träffade en grundvuxlärarutbildare strax efter det att propositionen hade kommit. Han sade: Jag gick och satte mig i mitt rum och grät när jag såg hur illa man hade beskrivit vad vi sysslar med och vad vår verksamhet har till syfte. Här kom vi inte överens. Jag tror att det som föreslagits från regeringens sida -- jag betonar att det är från regeringens sida -- och som förorsakade denna lärares tårar var bristen på inlevelse från regeringen. En vanlig småbarnslärare plus litet livserfarenhet plus 20 poäng i pedagogik är lika med en vuxenlärare. Jag tror att det är en oerhört stor skillnad på att undervisa en 10-åring och att undervisa en medelålders invandrarkvinna. Vuxenutbildningen tas med andra ord med en axelryckning. Jag vill inte anklaga utskottets ledamöter för bristande inlevelse, möjligen för låsningar. Läraren som grät sade att propositionen var bevis på okunskap och ointresse. Det har varit en svag rekrytering till den här lärarutbildningen, det vet vi. Man hade kunnat ge den en tydligare profil, eftersom den har varit litet undanstoppad. Därför hade den kunnat få en rejäl chans med en egen examensbenämning. Den hade dessutom kunnat få bygga på den vuxenpedagogiska kompetens som finns i Linköping. Då hade arbetet blivit decentraliserat, vilket är väldigt bra för de många vuxna studerande. Det är möjligt att det är de litet äldre studerande som kommer på att de vill bli grundvuxlärare. För närvarande har vi en ganska stor dimensionering av lärare inom det barn och ungdomspedagogiska området. Det har ju rått en stor brist under många år, men utbildningen har nu börjat komma i balans. Det finns t.o.m. signaler om en del överskott. Det är möjligt att antalet platser på den här utbildningen behöver dras ned. Om man nu skall minska antalet studerande, tycker vi att det vore ett ypperligt tillfälle att använda detta utrymme till att förlänga utbildningen. Det har gjorts översyner, både av förskollärarutbildningen, av fritidspedagogutbildningen och av möjligheterna för barnskötare att få en gemensam utbildning. Denna förlängning behövs inte minst ur ett internationellt perspektiv, men också framför allt för barnens i barnverksamheten skull. Vi inser att man kanske behöver minska dimensioneringen och förlänga utbildningen. När man gör detta är det viktigt att det inte sker på ett sådant sätt att det drabbar de små och medelstora högskolorna, vilka ju ofta har sin bas i den här typen av utbildning. Det finns ett dokumenterat behov av 4--9-lärare i Norrlands inland. Vi i utskottet har t.o.m. kunnat enas om den insikten. Det är långt till Umeå, ungefär 40--50 mil. Jag, liksom mitt parti, tycker att det är utomordentligt att majoriteten har kunnat enats med oss kring insikten om behovet av att tillskapa en utbildning i Luleå. Vi hade emellertid långt hellre sett att den reguljära, den tidigare, den varvade -- eller vad den nu skall kallas för -- långa 4--9-utbildningen hade lagts ut på fler platser. Då hade den dessutom fungerat bättre vid distansundervisning. Vi hade föredragit flera platser men 30 platser praktisk-pedagogisk utbildning är bättre än ingenting alls. Utbildningen går också säkert att byggas på, särskilt om Umeå med tiden får litet fler platser med stöd av LIV anslaget. Det blir säkert fest i Kapernaum, även om man inte fick den utbildning i Luleå som man hade önskat och som det också signalerades om. Forskning är fint och bra, men vunna erfarenheter är inte heller så tokigt att besitta. När man nu ganska kategoriskt i den andra utredningen -- som vi just nu inte behandlar -- säger att alla lärare i högskolan skall ha doktorerat, riktar man sin udd ganska rejält mot två utbildningar: lärarutbildningarna och vårdutbildningarna. Män har här under många år bestämt över vad det skall forskas kring. Inom dessa områden finns det gott om kvinnor. Här förekommer inte någon annan forskning än pedagogisk forskning, men när det gäller läroämnena i skolan finns det inte mycket forskning som kan leda fram till en doktorsexamen och detsamma gäller för vårdutbildningarna. Det är utomordentligt att lärare inom högskolan har doktorerat. Det bör så många som möjligt ha gjort. Men vi måste bygga upp forskningsdiscipliner på dessa områden, som i stor utsträckning är kvinnoområden. I annat fall blir detta bara ett slag i luften. Min taletid är ute. Jag vill sluta med att säga att Sören Lekberg kommer att senare säga några ord om högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Det är viktigt nu med ett besked. Vi tycker att beskedet skall vara Södertälje. Jag yrkar bifall till reservationerna 9 och 15, som hör ihop, 13, 14, 16 samt 17.

Fru talman! Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i EES-utskottet fastställs till 15.

I år står sex ledamöter jämte personliga suppleanter för fem av dem i tur att avgå. Slutligen får jag meddela att valberedningen enhälligt föreslagit att till ordförande i styrelsen för I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de nämnda gemensamma listorna.

Fru talman! Om en kort stund skall riksdagen välja ett EES-utskott med uppgift att bereda EES avtalet. Detta utskott har en begränsad tid att verka, nämligen fram till årsskiftet, om inget annat föreslås. Riksdagens valberedning föreslår att utskottet skall bestå av 15 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Vänsterpartiet har vid valberedningens möte föreslagit att utskottet skall bestå av 17 ledamöter, för att därmed ge samtliga partier likvärdig representation. Detta har avvisats av majoriteten i valberedningen samt nedlagda socialdemokratiska röster vid voteringen i valberedningen. Majoritetens argument är att vi har en ordning för riksdagens permanenta utskott och att någon annan inte bör gälla för EES-utskottet. Talmanskonferensen och konstitutionsutskottet har uttalat att partierna skall vara representerade och att antalet ledamöter i utskottet inte bör överstiga 15. Detta kan naturligtvis tolkas på två sätt. Det ena är att samtliga partier skall vara representerade på lika villkor, alltså med minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Av de uppfattningar som framkommit i förberedelsearbetet för utskottet kan jag inte förstå annat än att denna tolkning skulle gälla. Den andra tolkningen är den som valberedningens majoritet har gjort. Avgörande för vilken tolkning som skall ha företräde är hur pass konstruktiv man vill vara i arbetet att bereda EES-avtalet. Jag kan konstatera att någon nämnvärd konstruktivitet inte har visats av i första hand de borgerligas och Ny demokratis ledamöter i valberedningen. Jag beklagar detta. Vänsterpartiet anser att frågan om EES-avtalet är en stor politisk fråga med betydande verkningar för många delar av samhället. Därför är det viktigt att alla partier som har valts in i riksdagen finns representerade i EES-utskottet. Vänsterpartiet är dessutom det enda partiet i riksdagen som företräder en nej-linje. Detta gör det än mer angeläget att Vänsterpartiet får en fullvärdig representation i EES-utskottet. Varför denna rädsla för en självklarhet? Är det den växande nejopinionen som så till den milda grad har styrt ert handlande? En extrasuppleant har inte möjlighet att ställa förslag och får inte rösta i utskottet. Hon eller han får inte heller delta i diskussionerna på lika villkor. En extrasuppleant har inte rätt att ha suppleant utan måste arbeta helt ensam för sitt parti i utskottet. EES-utskottet kommer, vad jag förstår, att arbeta intensivt under sommaren och hösten med en enorm mängd material. Vi vet av den erfarenhet som vi har fått under det gångna riksdagsåret att det är mycket påfrestande att enbart ha en extrasuppleant. Det blir en stor belastning på den person som ensam får bära ansvaret för ett helt utskott. Vänsterpartiet anser att vi bör delta i behandlingen av denna viktiga fråga på lika villkor och föreslår att riksdagen beslutar att EES-utskottet får 17 ledamöter och lika många suppleanter. På så sätt skulle man enkelt lösa frågan om likvärdig representation för Vänsterpartiet utan att majoritetsförhållandena i sakfrågan ändras i utskottet. Utskotten spelar en central roll för det parlamentariska systemet i Sverige. I regeringsformens 4 kap. 3 § fastslås den för arbetet i den svenska riksdagen karakteristiska och fundamentala principen om beredningstvång. I anförde justitieministern att bestämmelsen om beredningstvång ''ger stöd för det för vårt riksdagsskick utmärkande förhållandet att tyngdpunkten i riksdagsarbetet ligger hos utskotten''.

Fru talman! Det vore därför hedersamt om talmanskonferens och valberedning till hösten ändrade på den orättfärdiga ordning som nu gäller och gick in för att lägga samtliga utskottsmandat i en pott och därefter göra en proportionell fördelning såsom varit gällande tidigare. Det skulle visserligen missgynna en del stora partier som nu är överrepresenterade på Vänsterpartiets bekostnad. Men en sådan ordning skulle vara mera demokratisk. Jag yrkar alltså att EES-utskottet skall bestå av 17

Herr talman! Eva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att utbildningsanordnarna snarast skall få besked om platsfördelningen när det gäller 50 Regeringen har i lärarpropositionen föreslagit oförändrad dimensionering av förskollärarutbildningen. Regeringen har vidare föreslagit att de 50-poängsplatser som för innevarande år har fördelats av universitets och högskoleämbetet skall fördelas av regeringen och endast ''i mån av behov''. Beredning av denna fördelning av utbildningsplatser pågår inom regeringskansliet. Regeringen kan inte fördela medel förrän riksdagen har fattat sina beslut.
Herr talman! Jag tackar Per Unckel för svaret. Jag tycker självfallet att det är bra att regeringen inte delar ut sådana pengar regeringen inte har. Anledningen till att jag ställde denna fråga är att oron är stor, inte minst bland alla de barnskötare som nu riskerar att bli arbetslösa. Många av dem vill inget högre än att fortsätta sin utbildning, för att kunna fungera bättre inom barnomsorgen men också för att bättre kunna trygga ett framtida jobb. Det är därför intressant att få reda på när regeringen avser att lämna de begärda beskeden. Det vore också intressant om Per Unckel nu ville tala om hur han ser på behovet. Han säger i svaret att dessa medel skall fördelas endast i mån av behov. Här har förts en diskussion om dimensioneringen av förskollärarutbildningen. Hur ser Per Unckel på det framtida behovet?

Herr talman! Jag har förståelse för om utbildningsministern inte här vill ange några exakta siffror. Men vi borde kunna få en allmän bedömning av hur han ser på det framtida behovet av utbildade förskollärare, för att klara av en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning och kvalitetssäkringen inom barnomsorgen. Jag antar att vi delar uppfattningen om målsättningen full behovstäckning. Här har gjorts olika bedömningar. En del vill nästan gå så långt som att säga att man skall lägga ner denna utbildning och att vi klarar oss med de utbildade förskollärare som finns. Andra menar att vi även i fortsättningen behöver en stor dimensionering. En sådan diskussion om det framtida behovet av förskollärare tycker jag inte att Per Unckel behövde dra sig för, av respekt för riksdagen.
Herr talman! Aldrig blir riksdagen riktigt nöjd. Jag tänker inte ge någon bedömning i denna fråga, mer än att understryka en principiell ståndpunkt som kommer att vägleda det förslag om den högre utbildningens struktur i stort, som jag avser att lämna i slutet av denna vår. Jag tror att den tid är förbi när riksdagen skall fastställa i detalj vilken dimensionering specifika utbildningar bör ha. Det är snarare klokt att riksdagen i framtiden anger sin bedömning av det framtida behovet av vissa yrkeskategorier i mer generella termer och låter tillgång och efterfrågan studenter och universitet emellan avgöra exakt hur man bestämmer sig på varje lärosäte för att tillgodose de önskemål som finns ute i samhället.
Herr talman! Det är bara ett par år sedan vi upplevde en stor brist på barnomsorgspersonal. Man fick t.o.m. stänga vissa institutioner för att man inte hade personal. Då anklagades både vi i detta hus och andra, kanske med viss rätt, för att inte ha planerat ordentligt för denna situation. Vi skall akta oss noga för att hamna där igen. Därför blir jag litet rädd när utbildningsministern inte har någon tanke om det framtida behovet inom denna sektor. Jag kräver inte att utbildningsministern skall redovisa siffrorna, men en tanke om behovet av utbildad personal för en så viktig verksamhet som barnomsorgen, tycker jag nog att varje ansvarig utbildningsminister borde hålla sig med.

Herr talman! Jag tror inte att vi har så olika uppfattningar om hur utvärderingsarbetet bör gå till -- gudskelov, för jag tycker att det vore en styrka om vi över partigränserna kunde finna hyggligt gemensamma former för detta; det är betydelsefullt för hela vårt universitetssystem. Det var därför jag lade ned en viss möda på att tala om olikartade utvärderingssystem, olika sätt att mäta, just för att undvika att vi blir ensartade när det gäller bedömningen av vad kvalitet är. Att beskriva kvalitet i korta termer är svårt, det är vi båda ense om. Då har min slutsats blivit: Låt oss bedöma allehanda saker samtidigt, i akt och mening att belysa högskolornas verksamhet från olika infallsvinklar, samtidigt som vi gör det som Martin Nilsson efterfrågar, nämligen stimulerar högskolorna själva att utvärdera sin egen verksamhet. När jag talar om ranking, så är det för att tillspetsat ange att det när vi mäter olika saker är ofrånkomligt att somliga kommer att vara bättre än andra. Vad jag alltid har velat framhålla när jag har diskuterat utvärderingsverksamhet är emellertid att jag tror att vi kommer att finna att olika högskolor kommer att vara bra på olika saker. Olika utbildningar kommer dessutom från olika infallsvinklar att rankas olika. Min slutsats av detta blir att jag vill göra all den kunskapen tillgänglig för studenterna. Sedan är det studenten som får välja hur han eller hon värderar de olika kvalitetsbegreppen, och styra sin kosa till det universitet som bäst lever upp till de krav som studenten har. När det gäller sekretariatstyrelsens sammansättning får jag inta samma attityd som jag intog till den förra frågeställarens fråga: Man får vänta intill dess att regeringen har fattat sitt beslut.

Herr talman! Nej, i det senare hänseendet har Martin Nilsson rätt. Det svaret kommer han inte att få i dag, det får han så småningom. När det gäller den centrala utvärderingen som komplement till stimulansen till lokal utvärderingsverksamhet, är det ju ofrånkomligt att om man mäter någonting på samma sätt mellan olika högskolor, så är risken för att någon kommer före den andra överhängande. Jag tycker att den information som kan komma fram genom denna typ av utvärderingar är bra som komplement till andra utvärderingar. Men vad som är viktigt för att undvika det som Martin Nilsson misstänker kan inträffa, nämligen att regeringen anger en norm för vad som är kvalitet, är att tala om precis vad det är man utvärderar. Då kan studenten värdera den kunskap som utvärderingen ger mot den fråga som utvärderingen är till för att besvara. Om man spelar med öppna kort, redovisar utgångspunkterna och svaren, tror jag att studenterna får den fullödigaste informationen och därmed avsevärt bättre möjligheter att välja en utbildning efter sina önskemål än vad dagens system möjliggör.
Herr talman! Min kritik beror inte först och främst på någon rädsla för att regeringen kommer att fastställa den centralt dikterade normen. Tvärtom är det ju en diskussion som delvis sammanhänger med diskussionen om sekretariatets sammansättning. Jag är oerhört rädd för att man får en utvärdering som grundar sig på vad ett fåtal i och för sig framstående akademiker tycker, och vad de bedömer som kvalitet. Jag är inte säker på att det alltid är kvalitet. Jag tror inte att vi kommer speciellt mycket längre i diskussionen. Men jag är ändå hyfsat nöjd och glad över att vi något så när har en samsyn. Jag hoppas bara att vi slipper rankinglistor.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Med min fråga har jag velat sätta utbildningsministern på spåret, få i gång en tankeverksamhet. Det brukar ju för oss riksdagsledamöter vara lättare att påverka innan princippropositionen är skriven och avlämnad än via motioner efteråt. För undervisning i turkiska språk finns det i dag bara en halv högskoleadjunktur i Uppsala. Det kan inte vara rimligt med hänsyn till att det gäller ett stort språkområde, som geografiskt sträcker sig från Balkan till Kina och som utöver Turkiet omfattar en lång rad olika folk. Jag har i min fråga pekat på det forna Sovjetunionen, som nu faller sönder och där en rad nya stater kommer att ha turkiska språk som nationalspråk. Därför är det viktigt att förbättra den grundläggande akademiska undervisningen i turkiska språk. Jag tar fasta på det här svaret. Det pekar på den risk som finns att brist på efterfrågan kan slå ut många små ämnen. Akademiskt sett borde detta vara ett stort ämne, men det är ju studenterna som väljer. Jag vill bara kontrollera en sak. Det kan kan finnas vissa ämnen som det ur samhälleliga, kulturella eller andra aspekter kan vara anledning att värna om. Därför vill jag fråga: Är utbildningsministern beredd att värna om det turkiska språket?
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga utöver Karl-Erik Svartbergs beskrivning av hur viktigt det är att i tid uppmärksamma bekymmer som kan uppstå med i övrigt gagneliga förändringar av ett stort och komplext universitets och högskolesystem. När detta nya system gradvis introduceras, kommer regering och riksdag att ha anledning att analysera vilka ämnen som är de smalare ämnen som vi måste skydda på särskilt sätt ämnen som är. Egentligen delar jag Karl-Erik Svartbergs antagande om att de inte borde vara ett litet ämne. Med tanke på det som händer i vår omvärld kan jag inte utesluta att studentefterfrågan i sig detta kommer att göra ämnet större än vad det möjligen är i dag. Vi lär oss mer om de turkspråkiga områdena. Jag kan försäkra att om det inte skulle vara så, är det klart att detta tillhör ett ämnesområde som det finns alldeles särskild anledning att hålla ögonen på när de bestämda anslagsfördelningarna görs.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om regeringen tänker ange vilket land som skall vara föredöme i arbetet med att skapa Europas bästa skola. När regeringen formulerade målsättningen att skapa Europas bästa skola under 1990-talet, fanns det två viktiga skäl. För det första är det helt nödvändigt att vi, i en tid av omfattande förändringar på skolområdet, har klart för oss att vi på alla sätt måste sträva efter att ge våra elever den bästa utbildningen. Jag har vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen talat om betydelsen av kunskaper och kvalitet i skolundervisningen. En rad åtgärder har regeringen redan vidtagit för att förbättra kvaliteten i skolan. Vi vet att ett antal elever går igenom grundskolan utan att ens ha lärt sig läsa, räkna och skriva på ett tillfredsställande sätt. Varje sådan elev är ett misslyckande för skolan, och jag vill peka på att regeringen i de förändrade direktiven till läroplanskommittén speciellt betonat basämnenas ställning i utbildningen. För det andra är det ett faktum att Sverige på snart sagt alla områden närmar sig det övriga Europa. Vi är ett relativt litet land i Europas utkant. Skall vi fullt ut kunna ta del av möjligheterna och hävda oss i konkurrensen, måste vi ligga långt framme. Vi måste sätta vår ambitionsnivå högt. Som Bengt Silfverstrand själv påpekar, kan vår skola göras bättre. Det finns säkerligen många goda exempel och intressanta lösningar från andra länder som vi kan och skall ta vara på. Det vore både dumt och riskabelt, om vi inte erkände detta. Vi skall självfallet ta vara på det som vi är duktiga på, och vi skall givetvis vara öppna för intryck och idéer från omvärlden. Bengt Silfverstrand frågar mig vilket land som skall vara ett föredöme för regeringens skolpolitik. Det är möjligt att det bland socialdemokrater fortfarande finns en önskan om att utse idealländer, även om jag trodde att man hade lärt sig åtminstone något av alla de misslyckade försök som gjorts på det området genom åren. När det så gäller internationella jämförelser i sig, har regeringen i budgetpropositionen betonat det angelägna i att sådana görs. Sverige är också redan med i flera institutitioner för internationella utvärderingar och kunskapsjämförelser. Viktiga exempel är den världsomspännande organisationen IEA, som i sommar redovisar en stor undersökning i läsförståelse, och OECD, som dels utfört en granskning av svensk skola, dels bedriver ett stort projekt med nyckeltal för utbildning i olika länder. Ett exempel av annat slag är den jämförelse tidskriften Newsweek presenterat över tio områden. I fråga om t.ex. språk intog inte Sverige någon tätplats. Det vill regeringen ändra på med direktiven om en förstärkning av språkundervisningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga. Jag har emotsett detta svar med stor spänning. Min nyfikenhet delas säkert av ett stort antal lärare, elever och föräldrar i vårt land. De första stapplande stegen på Europavägen har ju tagits. Det allra första var att skära ner på världens bästa vuxenutbildning. Skolministern gör jämförelser och plockar fram tidskriften Newsweek och säger att vi inte intog tätplatsern när det gäller språk. Det gjorde vi däremot när det gäller vuxenutbildning. Den vill man nu försämra. Jag kan inte förstå annat av svaret än att regeringen drabbats av vad jag skulle vilja kalla Columbussyndromet. När Columbus skulle ut på sin färd visste han inte vart han skulle hän. Väl ute på havet visste han inte var han befann sig. Så icke heller när han kom fram, och han visste inte var han hade varit när han hade kommit tillbaka. Alltihop skedde på skattebetalarnas bekostnad. Av formuleringen, att vi under 1990-talet skall skapa Europas bästa skola, har många fått intrycket att den svenska skolan har misslyckats. Om man sätter upp sådana mål är det ett ärlighetskrav att man anger utgångspunkterna. Annars uppstår lätt misstanken att vi har ett dåligt skolsystem. Den kritiken faller i så fall starkt tillbaka på de som i olika sammanhang framhålls som skolans viktigaste resurs, nämligen våra lärare. Sverige är bäst i EG-klassen skriver man i KTH Nytt nr 5/1992. Undersökarna har där visat att vi har en mycket bra utbildningspolitik. Det integrerade system för yrkesutbildning och teoretiskt inriktad utbildning som återfinns både inom gymnasieskola och högre utbildning är precis i den riktning som EG nu strävar mot. EG går alltså åt Sveriges håll. Kan det möjligen vara så, fru skolminister, att den borgerliga regeringen, precis som fallet är när det gäller jordbrukspolitiken och exportstödet, går på tvärs mot utvecklingen i Europa?
Herr talman! Om landslaget skulle säga att de vill bli bäst i Europa på fotboll, skulle väl få dra den slutsatsen att hela laget är värdelöst. Jag tycker att det är självklart. Det är alldeles riktigt att Newsweek pekade på att Sverige hade en mycket fin vuxenutbildning. Framför allt framhöll man i redovisningen att vi hade en bra AMU-utbildning. Den har vi definitivt inte dragit ner på. Vi tvingas ibland att göra förändringar även på områden där vi önskar att vi skulle slippa att spara. Regeringens uppfattning är att varje besparing inte nödvändigtvis behöver innebära kvalitetsförsämringar. Det går ibland att göra en del ändå. När det gäller detta att redovisa var vi skall bli bättre och inte, är det ett problem att det är litet ont om aktuella internationella undersökningar. Nu får vi en om läsförståelse. De vi har kunnat titta på tidigare för att jämföra svensk skola med andra skolor, har visat att vi är duktiga på läsförståelse framför allt vad gäller tioåringar. Däremot sjunker resultaten när vi kommer upp på litet högre nivå. Vi är också bra på bredden, men vi presterar inte topparna. När det gäller naturkunskap, ett annat viktigt ämne, låg för ett par år sedan svenska elever i tioårsåldern tvåa efter de japanska. När vi kommer upp på högstadienivå rasar det direkt. Detta är allvarligt och måste analyseras. Jag tycker att denna information är viktig som underlag i ett läroplansarbete. Jag tror att vi har ett och annat bekymmer där det finns anledning att ta en diskussion. Vi får inte vara rädda för att hävda att vi måste bli bättre. Vi får definitivt inte dra den slutsatsen att en sådan ambition skulle innebära att vi är dåliga på allt i dag. Men konkurrensen hårdnar, och vi måste ständigt öka kvaliteten i skolan. Så är det.
Herr talman! Det är nog gott och väl. Men i motsats till regeringen är inte vi så kategoriska. Vi vågar inte påstå att vi generellt sett har Europas bästa skola. När nu regeringen har så bestämda uppfattningar är det viktigt att vi får veta vilka föredömen den har bland Europas länder. Annars är formuleringen i regeringsdeklarationen felaktig, och då bör man ta tillbaka den formuleringen. Jag vill utifrån vardagen i den svenska skolan efter åtta månader med borgerlig regeringspolitik fråga skolministern på vilket sätt vi närmat oss Europamålet när det gäller klasstorlekar. Storleken på klasserna är på väg att öka dramatiskt genom de nedskärningar som kommunerna på grund av regeringens politik tvingas vidta, och den kommunala vuxenutbildningen skärs ned. Lärarutbildningen går tillbaks till det förgångna. På vilket sätt kommer detta att öka kvaliteten i utbildningen?
Herr talman! När det gäller frågan om klasstorleken och de ekonomiska bekymren tror jag att de bekymren finns oavsett vilken regering vi har. Men de stora effekter för kommunerna som vi i dag ser beror på den omläggning av statsbidragssystemet som Socialdemokraterna drev igenom. Jag tycker därför inte att man skall ta detta som ett exempel. Det finns andra exempel där vi har tagit viktiga steg framåt. Denna regering är öppen för förändringar och lyssnar till vad man vill göra ute i kommuner och skolor, och vi har sagt ja till väldigt många lokala utvecklingsprojekt där vi gett skolor möjlighet att profilera sig. Jag är övertygad om, att när lärare, elever och föräldrar mer får arbeta på ett sätt som de tycker är bra, kommer också kunskapen att öka. Det finns många sådana exempel där vi har satsat på kvaliteten. Den stora frågan är givetvis det omfattande läroplansarbete som nu pågår och som kommer att dominera diskussionen i lärarrummen i höst. Samtliga skolor och kommuner skall få möjlighet att diskutera hur vi skall förbättra skolan. Jag erkänner gärna att det förarbete som nu pågår inte är färdigt. Men jag tror att det blir bra, och det är det viktiga i detta arbete just nu.
Herr talman! Vi måste väl ändå vara överens om, skolministern, att nedskärningar på sådana vitala områden leder till försämringar, eller åtminstone oerhört stora svårigheter för kommunerna att hävda sig. Eftersom vi är överens om en decentralisering och större inflytande för kommunerna, minskar ju detta förutsättningarna för att skapa Europas bästa skola. Ett annat exempel som jag vill fråga om är förslaget när det gäller fristående skolor. Det innebär en överkompensation för de fristående skolorna och en minskning av resurserna till vår gemensamma grundskola. Det är ett allvarligt ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten. Även lagrådet har i sitt yttrande sagt att det onekligen är en inskränkning av den kommunala självbestämmanderätten. På vilket sätt harmonierar dessa förslag med målsättningen att skapa Europas bästa skola?
Herr talman! När det gäller kvalitet och klasstorlekar finns det inga entydiga forskningsresultat som belyser detta samband. Det är snarare så, att man behöver anpassa gruppstorlek utifrån de arbetsuppgifter man har just för tillfället och de barn det handlar om. Ibland kan tio barn vara för mycket, och ibland är tio barn alldeles lagom osv. Friskolepropositionen är ett mycket viktigt steg i arbetet med att skapa Europas bästa skola. Jag begriper inte varför Socialdemokraterna tycker att det är viktigare att kommunerna får göra litet hur de vill än att slåss för något som varit ett adelsmärke i svensk utbildningspolitik, nämligen likvärdigheten. Vi är internationellt sätt ganska bra på att ge utbildning av hög kvalitet i Jokkmokk, i Växjö och i Stockholm, och vi håller en jämn kvalitet. Det är ett viktigt mål. Detta är något som regeringen har tagit fasta på i propositionen. Vi har sagt att icke en kommun skall kunna ha skilda regler, utan alla elever skall ha rätt att välja under samma premisser. Det är en ambition som Socialdemokraterna inte tycker är viktig, men den hör ihop med svenskt skolväsende. Det har den alltid gjort, och det står vi fast vid.

Herr talman! Jag noterar att Socialdemokraterna inte längre tycker att likvärdighet är viktig att eftersträva. Om vi ger generella möjligheter för elever och föräldrar att välja skola är det självklart att det skall gälla samma regler för barnen oavsett var de är folkbokförda. Det är i varje fall regeringens linje.

Herr talman! Jag vill först och främst tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tycker att hela svaret visar på en god insikt i problemet och att regeringen också har en bra ambitionsnivå, och det tror jag är oerhört viktigt. Vi har nu en lågkonjunktur, och man kanske inte i näringslivet just nu ropar efter tekniker eller ingenjörer. Men när konjunkturen vänder uppåt, och det får vi hoppas att den kommer att göra ganska så snart, finns risken att konjunkturuppgången kommer att hämmas därför att det råder brist på utbildade tekniker, ingenjörer och över huvud taget människor som har en naturvetenskaplig och teknisk bakgrund. Det visar också ett antal utredningar, t.ex. långtidsutredningen. SIND har lämnat en rapport, och det har även kompetensutredningen. Det är oerhört viktigt att vi framöver har utbildade människor av denna kategori, framför allt mot bakgrund av den ökade internationaliseringen, men också den snabba tekniska utvecklingen. Under 80-talet fick vi vissa positiva siffror, och fler elever sökte till både den naturvetenskapliga och den tekniska linjen. Men vad som nu hänt är att det har skett en stor nedgång framför allt när det gäller den tekniska linjen. Det är bra att man då vidtar åtgärder. Jag vill fråga om statsrådet är beredd att ta kontakt med näringslivet och föra överläggningar med näringslivet och dess organisationer. De har ett tungt ansvar för att dels anställa ungdomar som kommer från dessa utbildningar, dels se till att man i framtiden också kan rekrytera ungdomar. En annan mycket viktig del är naturligtvis att också syo-konsulenterna ger en bra och god information redan i grundskolan. Här finns det mycket att göra. De måste poängtera att de treåriga teoretiska linjerna är ingången till den högre utbildningen.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att statsbidrag inte lämnas till sådana skolor där i undervisningen objektiviteten och demokratiska värderingar åsidosätts. Enligt nuvarande regler kan en fristående skola på grundskolenivå dels godkännas för skolpliktens fullgörande, dels bli berättigad till statsbidrag. I sitt betänkande med anledning av propositionen om vissa frågor avseende skolväsendet anförde utbildningsutskottet att det vore rimligt att en fristående skola godkänd för skolpliktens fullgörande också hade de ekonomiska förutsättningarna för verksamhetens drift. Utskottet föreslog också att bidragssystemet ändras med hänsyn till detta. Av tekniska skäl borde ändringarna dock genomföras först budgetåret Helsingborgs kristna skola var redan tidigare godkänd för skolpliktens fullgörande. Med hänsyn till utbildningsutskottets uttalande och då inga särskilda skäl förelåg var det rimligt för regeringen att också ge statsbidrag till skolan. Vid Helsingborgs kristna skola tillämpas i huvudsak Lgr 80. Den är öppen för alla som vill gå där. Fristående skolor står under tillsyn av skolverket. Den omedelbara tillsynen ankommer på den kommun där skolan ligger. Om resultaten av undervisningen inte håller en acceptabel kvalitet skall skolans godkännande omprövas, och det kan dras in. Så kan naturligtvis också ske om skolan av andra skäl visar sig olämplig. Jag anser att förutsättningarna är goda för att tillsynen av de fristående skolorna skall fungera. Dessa förutsättningar blir ännu bättre när de fristående skolorna blir skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering som genomförs av statens skolverk. Detta har regeringen föreslagit i propositionen om valfrihet och fristående skolor.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Ask för svaret. Det är skolverket som rekommenderar och ger förslag till regeringen om hur man skall ställa sig, och så småningom kommer skolverket självt att få ansvaret för fördelningen av dessa statsbidrag. Jag anser ändå att det är regeringen som bär ansvaret för statsbidragen, så länge skolverket inte har fått denna rätt. Bakgrunden till min fråga är den artikel i lärarnas tidning som jag har refererat till. Jag anser att skolan på ett antal punkter bryter gentemot vad statsrådet anför, dvs. att där i huvudsak tillämpas Lgr 80. Det är mycket möjligt att regeringen vid bidragsgivningen har varit omedveten om vilken inriktning Helsingborgs kristna skola har, men efter att ha läst denna artikel kan jag inte tolka det på annat sätt än att skolan inte uppfyller kraven. När skolan t.ex. säger att föräldrar skall aga sina barn men med kärlek, tror jag inte att det uppfyller Lgr 80. När man säger helt öppet att det är barnens uppgift att underordna sig, därför att man ändå i sinom tid kommer att få rätt av Gud, tror jag inte att det uppmuntrar till kritiskt tänkande. Jag tror inte att det är helt i enlighet med Lgr 80 att en av nio lärare är behörig. Jag tror inte att det är i enlighet med Lgr 80 att hävda att Strindbergs texter är fula eller att Astrid Lindgrens texter är ockulta. Det finns annat, som att skapelseberättelsen skulle vara riktig och att Darwins lära felaktig. Visst måste vi tillåta privata skolor, och vi måste ha ett offentligt finansierat skolsystem, men vi måste ju sätta gränserna! Det tror jag inte att regeringen i det här fallet riktigt har klarat. Man har satt ideologin före en bra utbildning för eleverna.
Herr talman! Jag är helt överens med Martin Nilsson om att vi måste sätta gränserna, och det finns mycket tydliga regler för godkännande av fristående skolor, som vi faktiskt har ärvt från tidigare regeringar. Problemet är att Lgr 80 icke är så tydlig som man skulle önska. Problemet är att det ibland kan finnas tolkningssvårigheter. Nu tycker jag att man går för långt om man bedömer möjligheterna att ge tillstånd till en skola med utgångspunkt i en tidningsartikel. Många gånger reagerar jag mot vad som står i tidningarna och tycker inte att det stämmer med sanningen. Men några av de exempel som Martin Nilsson tog upp tycker jag ändå att man kan kommentera. Han sade t.ex. att en av nio lärare är obehörig. Tyvärr måste jag konstatera att det finns kommunala skolor som har samma negativa bild; så var det inte minst för något år sedan när vi hade en våldsam brist på lärare och svårigheter att rekrytera lärare i vissa delar av landet. Det är faktiskt inte ett skäl att inte ge tillstånd, men frågan om man har välutbildad personal är en fråga som diskuteras mycket noggrant vid prövningen av om en skola skall få tillstånd. Martin Nilsson anförde också exemplet att man pläderar för aga. Om en skola skulle tillämpa aga är det ett brott mot svensk lagstiftning. Icke ens Martin Nilsson som förälder har rätt att slå sina barn. Vi skulle aldrig kunna säga ja till en skola som ägnade sig åt det, så visst finns det en del sådana saker som det är lätt att ta ställning till. Men utgångspunkten är ändå att om skolan visar att man har förmåga att undervisa enligt läroplanen och om inspektioner och annat icke ger anledning till kritik uppfyller man de krav som ställs. När man uppfyller kraven och får tillstånd skall man också ha bidrag. Sedan tror jag att vi politiker måste ha visst förtroende också för föräldrars omdöme. Som barn har man ju många gånger undrat över hur det är med föräldrarnas omdöme, men jag tror att 99,9 % av föräldrarna synar skolorna bra.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning, att det är viktigt att föräldrar får ett större ansvar när det gäller barnens undervisning och utbildning. Jag tror dock att man även där måste sätta gränser någonstans. Indirekt är det vad samhället har gjort när vi har lagstiftat mot aga. Har man synen att det bara är föräldrarnas ansvar tolererar man självfallet aga. Den synen har vi ju inte. Att man skall få välja skola tycker jag är en utmärkt idé om man tar bort den snedfördelning som kan uppstå i samband med finansiering, dvs. om man får en strikt offentlig finansiering, och om man har en viss tilltro till den demokratiska syn som ändå präglar Lgr 80. Självfallet är statsrådets kritik riktig när hon säger att man inte kan bedöma en skola enbart utifrån en tidningsartikel. Men när jag läser detta blir jag faktiskt heligt upprörd över att sådant här förekommer. Min fråga är om statsrådet efter att ha sett detta är beredd att ta upp frågan och eventuellt ompröva statsbidraget.
Herr talman! Innan jag föreslog regeringen att vi skulle ge statsbidrag till den här skolan, som hade tillstånd att bedriva undervisning, läste jag många artiklar och mycket annat underlagsmaterial. Den skola som vi nu diskuterar hade en fördel i jämförelse med andra, och det var att man faktiskt upplyste föräldrarna om vilka grundidéer man hade. Jag önskar egentligen att alla skolor hade en sådan innehållsdeklaration. Det underlättar för föräldrarna när det gäller att veta vad det handlar om. Jag vill gärna säga att vi från regeringens sida i propositionen om fristående skolor gör en uppstramning, och det är att vi tvingar in de fristående skolorna i det nationella utvärderingsprogrammet, vilket är mycket viktigt. Då kan vi få en kvalitetsprövning av de skolorna. Vi har också i olika ärenden visat oss mycket restriktiva när det gäller alternativa lärarutbildningar. Vi måste ställa krav på hög lärarutbildning och se till att lärarutbildningar i Sverige håller en jämn och hög kvalitet, även om det kan finnas varianter av dem. Jag utgår från att de flesta skolor som vill locka till sig elever behöver utbildade lärare. Vi gör alltså en del på det här området, men detta är svårt. Vi får säkert återkomma till det.
Herr talman! Det låter bra. Jag tycker ändå att det finns en positiv ton i statsrådets svar när hon säger att man faktiskt skall försöka granska detta. Jag tycker dock inte att det är något speciellt bra försvar att man upplyser föräldrarna om vad det är för slags skola de sätter sina barn i. Det är i och för sig riktigt att föräldrarna skall ha den informationen och den kunskapen, men det handlar faktiskt också om barnens och elevernas rättigheter. Det handlar också om vilka möjligheter de har att få information, att få ansvar, att få välja. Det kan man ifrågasätta, tror jag. Jag tycker ändå att det är bra att jag har fått det här svaret och att debatten fortsätter. Jag tror att vi kommer att få anledning att återkomma till den här debatten när det gäller de s.k. friskolorna. Även i framtiden måste vi, tror jag, diskutera vad utvärderingen skall bestå i -- om den skall bestå bara i en utvärdering av vilken kvalitet utbildningen håller eller om den också skall gälla på vilket sätt utbildningen sker. Jag tror att det är minst lika viktigt med en utvärdering av hur undervisningen sker som med en utvärdering av själva kvaliteten.

Herr talman! Det är i vissa kommuner som ligger i gränstrakterna och i vissa kommuner som har mycket speciella gymnasieutbildningar -- som kanske behöver en nordisk rekrytering för att över huvud taget få tillräckligt underlag -- som detta bekymmer kan uppstå, där det kan bli tungt. Då ansöker man hos regeringen, och så får vi pröva frågan. Vi har som sagt några kronor för att klara av det hela. Men när det gäller utbytet mer generellt gäller det jag sade tidigare: Jag tror att vi gör mer vinster än förluster. Men vi får väl reda ut det i sinom tid. Svaret på Kent Olssons fråga är alltså: Ja, det går att höra av sig till departementet, om man har speciella bekymmer i Strömstad eller på annat håll.
Herr talman! Frågan ställdes närmast därför att denna situation kan komma att inträfffa i gränstrakterna. Kan jag tolka vad statsrådet nu sade så att denna miljon inte är någon helt fixerad summa utan att om det visar sig att man på ett ställe får många elever som är intresserade av en speciell utbildning, så ser regeringen positivt på detta och kan ge mer pengar?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det klara och konkreta svaret. Jag noterar också med stor tillfredsställelse vad statsrådet sade i ett frågesvar till Ulf Melin om de interkommunala ersättningarna. Nu återstår egentligen bara frågan vad statsrådet avser att göra i praktiken. Kommunerna tycks ju inte reagera på de synpunkter som statsrådet och andra framfört i denna fråga. Den efterlysta ändringen av skollagen kanske kommer att behövas för att kommunerna skall anpassa sig. Jag delar den uppfattning som statsrådet här framför att det inte kan vara rimligt att elever får avbryta exemepelvis en yrkesutbildning, bara därför att kommunerna inte vill betala ut interkommunala ersättningar.

Herr talman! Jag anser att fru Hestviks utgångspunkt är felaktig. Den beskrivning som ges i frågan är inte sann. Jag har i mitt svar pekat på att en sanering av den svenska ekonomin är en gigantisk räddningssaktion för den svenska välfärden. Detta är det grundläggande. Dalakvinnorna framförde i sitt manifest en önskan om en ökad solidaritet -- vi skulle bära varandras bördor. Det är klart att det under denna omställningsperiod kommer att bli påfrestningar för oss alla. Då är det bra att vi kan visa solidaritet mot varandra och bära varandras bördor så att vi tar oss igenom den ekomiska kris som vi nu är inne i. Det är inte sant att det satsas mindre på äldrevård. Det har tvärtom lösgjorts extra pengar för att man skall kunna bygga ut grupphem och äldrevårdsinstitutioner. Vi planerar att genomföra en barnomsorgslag för att garantera rätten till barnomsorg. Vi arbetar med att få bort grunderna för löneskillnaderna mellan män och kvinnor, som har ökat under 80-talet -- inte minst inom offentlig sektor. Det är därför som förnyelsearbetet ute i kommunerna är så grundläggande för att möjliggöra att man också skall kunna ge kvinnor vettiga löner och att de åtminstone inte skall sjunka i förhållande till männens löner. Det är inte heller sant, som Inger Hestvik säger, att regeringen har lagt fast en plan om att sänka statsbidraget med 7,5 miljard varje år. Det finns ett förslag om sänkning av statsbidraget i den omfattningen nu. Därutöver finns ingen plan fastlagd.

Herr talman! Jag vet inte om Inger Hestvik har noterat att tillväxten i Sverige har sjunkit under de senaste åren och att vår bruttonationalprodukt har minskat. Det är den politiken som vi vill ändra på så att vi skall få en ökad tillväxt. Jag sätter inte så stor tilltro till de önskesiffror som Sanningen är att om vi inte kan öka effektiviteten i offentlig sektor både i landsting och i kommuner med ett förnyelsearbete så kommer situationen för oss kvinnor att bli ännu sämre. Kvinnornas arbeten och möjligheterna för kvinnor att gå ut och förvärvsarbeta kommer att minska. Därför måste vi nu ta os igenom denna hästkur. Det är hela syftet med den ekonomiska politiken. Därför är utgångspunkten för Inger Hestviks fråga felaktig liksom Dalakvinnornas manifest.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av utlänningsnämndens frångående av tidigare praxis. Utlänningsnämnden är en självständig myndighet och har att besluta i enlighet med gällande lagar och förordningar. Utlänningsnämnden har, liksom invandrarverket, möjlighet att överlämna enskilda ärenden till regeringens prövning för att få vägledande beslut. Resp. myndighet gör själv bedömningen av vilka ärenden/frågeställningar som skall överlämnas till regeringen. Regeringen har i dagarna tillsatt en särskild utredare som fått till uppgift att se över vissa delar av utlänningslagstiftningen. Utredaren skall bl.a. undersöka vilka möjligheter regeringen i dag har att -- inom regeringsformens ram -- genom generella föreskrifter styra utvecklingen och praxis på utlänningslagstiftningens område och -- om det bedöms nödvändigt eller önskvärt -- föreslå de ändringar och tillägg som kan vara motiverade.

Herr talman! Jag kan i och för sig acceptera det resonemanget. Men det är trots allt så att det är den här kammaren som bestämmer lagstiftningen i Sverige och som har möjlighet att ändra bestämmelser. Om man har en väl genomarbetad praxis sedan tidigare och plötsligt ändrar den -- en asylsökande fick tidigare mindre status för att han hade begått ett visst brott i Sverige -- och ''tillåter'' brott är det utmanande. Det är inte heller avsikten. Vitsen var att vi skulle få en snabbare hantering. Nu är risken stor att handläggningstiderna blir ännu längre än vi från början trodde.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig när regeringen kommer att ge Stockholms kommun hjälp med att rusta upp byggnaderna på Regeringen har föreslagit att Skogskyrkogården tas upp på Unescos s.k. världsarvslista som är en förteckning över världens viktigaste kultur och naturegendomar. Förslaget examineras nu av en särskild kommitté inom Unesco. Eftersom Skogskyrkogårdens kulturhistoriska och arkitektoniska värde är utomordentligt stort är det min förhoppning att kyrkogården kommer att ges en plats på listan. Den svenska kulturmiljövården bygger på att ägare och brukare tar det grundläggande ansvaret för att värdefulla byggnader och miljöer bevaras och underhålls. Det gäller även för de mest värdefulla miljöerna. Även om Skogskyrkogårdens byggnader nu synes vara i behov av en upprustning finns det inte anledning att tro att inte Stockholms kommun skulle förmå att långsiktigt ta hand om anläggningen på det sätt som behövs. Någon framställning från kommunen om statligt stöd för ändamålet har inte gjorts.
Herr talman! Jag vill tacka Birgit Friggebo för svaret på min fråga och konstatera att jag är glad för att vi är överens om hur viktigt det är att rusta upp Skogskyrkogården. Den representerar ett stort kulturellt värde men utgör också en oerhört vacker och tilltalande plats för oss som bor i söderort. Det är dock inte bara vi söderbor som uppskattar Skogskyrkogården. Turister, arkitektstuderande och personer med intresse för arkitektur från hela världen har upplevt den som en mycket tilltalande plats. Det finns således all anledning att se till att kyrkogården blir upprustad. Visst är det en fråga för Stockholms kommun, för brukarna, som har ansvaret. Samtidigt är Friggebo själv tar upp -- av ett riksintresse. Därmed har väl staten ändå ett visst ansvar även för upprustningen. Vi kan diskutera om anslaget är tillräckligt stort. Vårt parti har kanske en annan uppfattning om att det behövs mera pengar. Om Skogskyrkogården kommer med på listan och redan i dag anses vara av stort värde, finns det väl anledning att från statens sida vara intresserad av att bidra till upprustningen. Herr talman! Statsrådet anför i slutet av svaret att någon framställning inte har gjorts från kommunens sida. Jag utgår från att man kan tolka Birgit Friggebos svar så att om det kommer en framställning från Stockholms kommun avser regeringen att behandla den välvilligt.
Herr talman! Det jag sade i slutet av mitt svar är en saklig upplysning. Det har inte kommit in någon ansökan. Jag har tidigare i svaret angett att det inte finns någon anledning att förutsätta något annat än att Stockholms kommun, precis som alla andra som brukar och äger värdefulla byggnader, skall kunna ta ansvaret för att underhålla och bevara den värdefulla kulturmiljö som finns ute på

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Regeringens ambition enligt den propositionsförteckning som lämnades till riksdagen i februari var att propositionen skulle läggas fram i april. Riksdagsmajoriteten uttalade sig sedan för att den skulle läggas fram under våren. Det verkar vara en ovanligt lång vår för riksdagsmajoriteten och regeringen. Vi är nu faktiskt nästan inne på sommaren. Med tanke på detta svar utgår jag från att det kommer en proposition före juni månad. I Bakgrunden till min fråga är den artikel som Bengt Westerberg skrev i Expressen den 18 mars. Han gör filmpolitiken till en jättefråga för Folkpartiet. Han säger att för de närmaste 18 månaderna behövs åtminstone ytterligare 37 milj.kr. Nu har 14 månader gått sedan detta skrevs. Han säger dessutom att i ett kärvt ekonomiskt klimat är det ingen ursäkt för att vi skall göra oss urarva på kulturområdet. Det är riktigt att utskottet har höjt anslaget i förhållande till den socialdemokratiska regeringens förslag, men det är en höjning med 5 miljoner; av Bengt Westerbergs 37 miljoner återstår det alltså för Folkpartiet att förverkliga en höjning av anslaget med 32 milj.kr. Jag vill inte som kulturministern göra detta till en fråga om olika alternativ till stödsystem. Min fråga handlar om nivån på anslaget. Står alltså Folkpartiet och kulturministern fast vid det som Folkpartiets partiledare sade, att det skulle ske en höjning av anslaget med 37 miljoner, dvs. att det nu är aktuellt med en höjning med 32 miljoner? Den konkreta frågan är: Avser regeringen i sitt förslag att införa en höjning på över 30 milj.kr. av nivån på Filminstitutets anslag?